Fru talman! Konst har genom inlån och på annat sätt sedan länge prytt offentliga lokaler och arbetsplatser vid statliga myndigheter. Det är ett trevligt och bra inslag i vårt offentliga liv. Vi hoppas väl alla att det skall fortsätta — till glädje för allmänheten, i vilken vi alla ingår, och för alla dem som arbetar på de här arbetsplatserna. Nu har det emellertid blivit en liten fnurra på tråden. Inemot mitten av 1970-talet vänder sig, precis som Ingrid Sundberg sade, en tingsrätt till domstolsverket för att få besked i en tvistefråga om ansvarighet för inlånad konst. Det kan gälla plikter för lånaren och ansvar vid stöld eller skador. Man upptäcker då att frågan om sådana saker ligger oreglerad. I februari 1976 vänder sig domstolsverket till regeringen och begär föreskrifter, och så rullar en utredning i gång. Ärendet bereds i budgetdepartementet, som i december 1981 kommer in med en rapport, Konst i statliga verk. I rapporten begär departementet att regeringen skall förelägga riksdagen förslag till föreskrifter och regleringar av konstlån inom statliga myndigheter genom en proposition härom. Departementet bedömer det så att det egentligen fordras medgivande från riksdagen för att regeringen eller de myndigheter som lyder under regeringen skall ha rätt att låna konst. Det finns också oklarheter om ansvarigheter som behöver regleras, tycker man i rapporten. Nu är det riktigt att man inte skall reglera i onödan. Civildepartementet har bl.a. till uppgift att medverka i en avbyråkratiseringsprocess, som sannerligen kommer att behöva drivas hårt framöver med tanke på samhällets alltmer markerade sammansatthet. I gammal tid var det tydligen enklare både att skriva en rak svenska i lagtexter och att tolka dem. Det fick vi alldeles nyss höra av Ingrid Sundberg. Jag tycker om de gamla texterna. Det vore bra om vi kunde reglera samhället så enkelt och rakt också i fortsättningen. Fullt så enkelt blir det kanske aldrig mer möjligt att skriva lagtexter. Men i propositionen 1982/83:98 sammanfattar ändå civilminister Bo Holmberg på ett föredömligt sätt i femton punkter vad som behövs för att reglera en inte helt enkel fråga om inlåning och inlåningens avgränsning, om behörighet att låna samt om ansvarskompetens. Propositionen följer i allt väsentligt de förslag som budgetdepartementet ställer i sin rapport 1981, vilket budgetdepartementet också begärde att man skulle göra. Vi godtar alltså, Ingrid Sundberg, den tolkning som budgetdepartementet gjorde, även om det den gången var en borgerlig budgetminister. Ingen i den församling där detta beslut fattades, dvs. i kulturutskottet, tyckte under behandlingen av ärendet att denna fråga hade en sådan tyngd att vi skulle gå till konstitutionsutskottet, som egentligen är den enda instans som kan göra riksdagens tolkning. Vi godtog budgetdepartementets tolkning och uppfyllde de krav som departementspromemorian ställde på oss. Kulturutskottet gick förslagsställaren till handa. Kulturutskottets majoritet har nu biträtt propositionen. Utformningen av de enkla lagreglerna har i några sammanhang t.o.m. gått längre än budgetministern föreslår i sin promemoria.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
Fru talman! Lars-Ingvar Sörenson och jag har samma uppfattning om tillvägagångssättet när detta lagförslag kom till. Vi är också ense om att regeringen har gått längre än domstolsverket från början avsåg med sin fråga till dåvarande finansdepartementet. Att regeringen har gått längre är naturligtvis ett tecken på att man ökar byråkratiseringen i ett fall där det inte varit nödvändigt. Jag kan tänka mig att också inom civildepartementet skulle kunna uppstå frågan huruvida man skall räkna in denna befogenhet i regeringsformen 9 kap. 10 § eller om man inte skall göra det. Jag blev ganska glad att höra Lars-Ingvar Sörensons synpunkt att denna sak egentligen borde vara en fråga för konstitutionsutskottet. Jag kan inte tänka mig annat än att även departementet kan börja tvivla på om man verkligen skall räkna in denna befogenhet när man formulerar förordningarna. Nu föreligger i alla fall ett förslag. Den borgerliga minoriteten i utskottet har föreslagit en annan lydelse, som innebär att man avstår från denna lagreglering när det gäller inlåning av konst. Fru talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Fru talman! De förenklingar som departementschefen nu föreslår finns ganska tydligt angivna i de femton punkterna. I punkt 9 t.ex. säger departementschefen: ”För min del vill jag inte förorda någon central prövning av lånen ens i sådana fall där det är fråga om särskilt dyrbara verk.” På visst sätt kan man naturligtvis få stöd hos olika organ, när man är osäker om hur man skall gå till väga, t.ex. hos statens konstråd. Men, säger departementschefen, ”avgörandet i frågan bör således ligga på myndigheterna själva, också när det gäller konst till större värden”. Departementschefen förenklar alltså i förhållande till den ursprungliga promemorian och säger att detta bör verken kunna klara själva. Det behövs inte någon särskild överprövning eller särskild tolkning. Departementschefen skriver: ”Tlinje med den inställning som jag förut har redovisat förordar jag därför att ett sådant generellt medgivande inhämtas.” Detta skall alltså gälla i fortsättningen. Departementschefen framhåller vidare: ”Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att medge att statliga myndigheter får låna konstföremål enligt de riktlinjer som jag har angett i det föregående.” Vid behandlingen av detta ärende fanns det, som jag tidigare sagt, inte någon som tyckte att frågan hade sådan tyngd att den behövde hänskjutas till konstitutionsutskottet. Vi tyckte att det skulle vara som att skjuta mygg med elefantbössa. Vi avstod alltså från det, Ingrid Sundberg.

Fru talman! F. n. pågår ombyggnadsarbeten vid ett av vårt lands allra märkligaste kulturminnesmärken, den gamla Vasaborgen i Vadstena. Vad man syftar till är att delvis återställa de slottsvallar som för ungefär 125 år sedan revs ned. Jag sade ”delvis”, därför att vad det är fråga om är att återställa en och en halv av tre vallar. Samtidigt får man då nya och ändamålsenliga arkivlokaler för landsarkivet. Marianne Karlsson har motionerat om att riksdagen skulle se till, att det kom uppdrag till byggnadsstyrelsen att projektera en återuppbyggnad av resten av vallarna, dvs. de återstående en och en halv. Utskottet har emellertid förklarat att man utgår ifrån att de berörda myndigheterna skall uppmärksamma frågan om återuppbyggnad av vallarna och att någon särskild hänvändelse inte skall behöva göras. Det är en from förhoppning. Man vill gärna hoppas att så verkligen kommer att ske, men säkert är det ingalunda, framför allt inte om man ser på hur den här frågan har handlagts ur olika perspektiv. Landsarkivets lokaler togs i anspråk 1899. De var redan då provisoriska. Först 1939, 40 år senare, beslöt man att vallarna skulle återuppföras. Det dröjde sedan till 1982, innan arbetena påbörjades. Skall det fortgå i den takten, kan vi vänta oss att vallarna är slutgiltigt återuppförda år 2027. Fru talman! Visserligen är man i Vadstena van att se det mesta i ett långsiktigt, historiskt perspektiv, men kanske är detta ändå i längsta laget. Det finns också ett rumsligt perspektiv. Redan när landsarkivets nya lokaler står färdiga att tas i bruk kommer det att fattas 2 000 hyllmeter. I början av 1990-talet kommer det att behövas ungefär 34 000 hyllmeter, dvs. ungefär 10 000 färre än vad landsarkivet kommer att ha då vallarna är återuppförda. I det här sammanhanget finns också ett estetiskt perspektiv. Som det nu ser ut, då vallarna börjar närma sig sin fullbordan, är det som att vilja men inte kunna — ungefär som om man hade glömt plenisalen vid restaureringen av riksdagslokalerna. Detta är någonting som också riksantikvarieämbetet har påpekat. Man kunde tänka sig en prövotid av tio år till dess att vallarna i sin helhet var återuppförda. I det här sammanhanget finns det också anledning att erinra om turismen och dess betydelse. Vadstena besöks varje år av flera hundra tusen turister. En stor del av dem kommer från andra länder, och det är inte särskilt tilltalande att behöva visa fram ett på det här sättet stympat kulturminnesmärke. Fru talman! Det finns slutligen det ekonomiska perspektivet. I motionen har begärts att man skulle försöka få till stånd en projektering redan nu. Det är naturligtvis slöseri med pengar att inte nu gå i författning om att försöka åtminstone få till stånd en projektering. Ser vi på det hela tidsmässigt, vet vi att byggnadsstyrelsen började projektera 1974. Arbetena sattes i gång 1982 och kommer att vara fullbordade 1985. Om det skulle dröja lika länge innan projekteringen kommer till stånd härnäst, så kommer i varje fall den där tioårsgränsen att vara passerad med god marginal. Fru talman! Vadstena slott är ett av våra allra främsta minnesmärken. Jag vill livligt hoppas att riksdagen inte har sagt sista ordet, utan att man från kulturutskottets sida också kommer att vara beredd att hålla tummen på ögat på de ansvariga myndigheterna i detta fall, så att det inte för framtiden blir fråga om någon vanvård av den kulturpärla som vi äger vid Vätterns strand.
Fru talman! Birger Hagårds relatering av händelseförloppet vid restaureringen av vallarna var i visst avseende något ofullständig. Han hänvisade, om jag minns rätt, till att riksantikvarieämbetet i sin remisskrivelse 1976 hade godkänt en prövotid. Det verkliga förhållandet, till vilket utskottet hänvisar i sitt betänkande, var att riksantikvarieämbetet angav som ett mycket starkt villkor för att tillåta den första restaureringen, att arbetet skulle vara slutfört inom en tioårsperiod. Detta gjorde man i samband med att riksantikvarieämbetet skrev en remiss på byggnadsstyrelsens förslag om restauration av vallarna. Utskottet har inte funnit någon anledning att inte betrakta detta villkor som fortfarande giltigt, och därtill skriver vi att vi inte har någon orsak att tro att berörda myndigheter inte skall uppmärksamma frågan. Detta villkor är en mycket viktig sak. Jag vill också erinra om att länsstyrelsen i Östergötlands län i våras hos utbildningsdepartementet har aktualiserat frågan om en omedelbar fortsättning av den mycket snart färdigställda halva restaureringen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, det var hårdare skrivet än vad jag sade. Det gällde inte bara en prövotid, utan detta var ett villkor som riksantikvarie ämbetet ställde. Jag vill gärna hoppas att detta villkor också kommer att uppfyllas. Jag utgår i detta sammanhang från att den goda tro som kulturutskottets ärade ordförande har beträffande myndigheterna också kommer att resultera i en god vilja att få någonting gjort i det här ärendet.

Fru talman! Ett enhälligt utskott har i avvaktan på resultatet av den göteborgska varvskommitténs utredningsarbete avstyrkt min motion 1982/ 83:930 om inrättande av ett varvsmuseum i Göteborg. För två år sedan avslog riksdagen en fempartimotion i samma ärende. Kulturrådet anförde då att tankarna på ett varvsmuseum i Göteborg är ytterst fruktbara och stimulerande för den fortsatta utvecklingen av svenskt museiväsende under 1980-talet. Utskottet anförde att det är viktigt att en teknisk och industriell tradition och miljö som är stadda i förändring kan sparas. Man framhöll också att planerna på ett varvsmuseum är mycket intressanta och ligger väl i linje med de allmänna kulturpolitiska målen. Under 1970-talets senare del stod det klart att fartygstillverkningen i Sverige drastiskt skulle minska och helt upphöra vid Lindholmen och Eriksberg i Göteborg. I detta läge kände Svenska Varv AB ett ansvar att för framtiden bevara sådana handlingar, kunskaper, hågkomster och föremål, som hotade att gå förlorade inför de genomgripande förändringar som varvsindustrin stod inför. Våren 1978 tog Svenska Varv, genom Bengt Tengroth, initiativ till ett projekt för att till eftervärlden bevara en levande bild av varvsindustrin. Syftet var: ”a. att behandla, beskriva och söka förklara de göteborgska storvarvens historia intill dags dato ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter samt den roll denna industri spelat såväl lokalt som nationellt och internationellt. b. att påbörja bevarandet av nu existerande varvsmiljöer, material, personliga hågkomster etc. med sikte på ett framtida varvsmuseum. C. att genom inventering, insamling och systematisering av arkivhandlingar dels tillmötesgå önskemål om åtkomst av information, dels verka för bevarande av arkivhandlingar för framtiden. Svenska Varv AB vände sig till de historiska och ekonomisk-historiska institutionerna vid Göteborgs universitet, som åtog sig de under punkt a. anförda uppgifterna under ledning av professorerna Lars Herlitz och Jörgen Weibull.

Vad var det som gjorde att den utvecklades till en av de ledande i världen inom sitt område? Vad har varvsindustrin betytt för svenskt näringsliv? Vilken roll har varvsarbetarna spelat inom svensk arbetarrörelse? Det finns ett mycket stort källmaterial på varven — ritningar, protokoll, brev, räkenskaper. Ur detta skapas ett arkiv, som kommer att bli betydelsefullt för eftervärlden när den svenska industrins historia studeras. Landsarkivet i Göteborg och varvens egen arkivpersonal har genom anslag från Svenska Varv kunnat utföra detta betydelsefulla arbete. Utredarna i den tillsatta museigruppen har framför allt betonat det unika i projektet. Det finns inte någonstans något motsvarande museum. Det rör sig om, som Bengt Tengroth skriver, världens hittills enda planerade — och realiserbara — varvsmuseum i autentisk miljö. Platsen är alla överens om — Eriksbergs Varv. Där finns byggnader, stapelbädd, kajer och pirar, och dit kan även fartygsmuseet vid Lilla Bommen flyttas. För att rätt uppleva ett varvs dimensioner måste det till den rätta miljön. Förutom bussförbindelse till Eriksberg föreslås att färjeförbindelsen över älven återupptas. På så sätt skulle ett besök på sjöfartsmuseet kunna följas av en färjetur över till varvsmuseet. Vid de överläggningar som varvskommittén i Göteborg haft med representanter för varvsstäderna Karlskrona, Landskrona och Uddevalla framgick att samtliga stödde förslaget om ett varvsmuseum i Göteborg. Man ville t.ex. sända dit allt sitt tunga material. ”Staten får inte förfuska det som redan åtgärdats.” ”Vi stöttar frågan om ett varvsmuseum i Göteborg till 100 96.” Se där två citat från dessa överläggningar. Fru talman! Som en följd av de vetenskapliga arbetena har i höst tre avhandlingar publicerats, nämligen Thommy Svenssons ”Från ackord till månadslön”, Bo Stråths ”Varvsarbetare i två varvsstäder” och Kent Olssons ”Från pansarbåtsvarv till tankfartygsvarv”. Ytterligare fem avhandlingar väntar på publicering. Under ledning av museigruppen kommer resultatet av en studiecirkels arbete att lämna trycket i slutet av denna månad. Titeln är ”Gjuteriverksamheten på Eriksberg — sedd ur varvsarbetarnas synpunkt”. Ännu en studiecirkel är i gång. För första gången i Sverige planeras ett museum, där alltifrån starten universitet, företagsledning, anställda, fackliga organisationer, arkivpersonal och museiexperter arbetar mot samma mål. Vi har en chans att till eftervärlden spara historien om industrins framväxt och utveckling, även när det gäller den anställdes förhållanden. Har vi verkligen råd att missa denna chans? Det vore tragiskt om stelbent byråkrati skulle göra det omöjligt att skapa ett museum som kunde byggas upp och drivas med såväl statliga som kommunala medel och där kanske även näringsliv och organisationer kunde hjälpa till. Måtte inte snålheten få bedra visheten! Plikten mot generationer före oss och ansvaret inför framtiden måste om viljan finns — och den finns — ge oss resurser i dag, innan det är för sent. Alla de människor som hittills arbetat med projektet skulle med glädje och entusiasm ta sig an detta inspirerande arbete, arbetet med att skapa världens första och enda varvsmuseum i autentisk miljö. Fru talman! Jag skall inte nu ställa något yrkande men uttrycker förhoppningen att vi snart skall få inviga ett svenskt varvsmuseum i Göteborg.

Fru talman! Inom folkpartiet har arbetet för jämställdhet en mycket hög prioritet. Kvinnor och män måste ges samma chanser och samma möjligheter. I folkpartiets partimotion 687 tas också upp en rad åtgärder i syfte att öka jämställdheten på utbildningsområdet. Vi tycker att det är angeläget att jämställdheten främjas vid tillsättning av tjänster inom högskolan. Vi menar att den sneda könsfördelningen bland grundskolans personal måste brytas, och vi tycker att organisatoriska åtgärder inom den statliga delen av skolväsendet behövs för att främja jämställdheten. Vi tar som exempel att en jämställdhetsansvarig bör utses vid varje länsskolnämnd. Vår motion har fått en seriös och ingående behandling av utskottet. I utskottet görs en noggrann genomgång av vilka åtgärder som har vidtagits för att främja jämställdheten. Utskottet hänvisar bl.a. till den lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som ju tillkom efter förslag från folkpartiet. Utskottet slår bl.a. fast: ”Genom bl.a. lagstiftning finns ramar att arbeta inom när det gäller strävandena att bryta den könsmässiga snedrekryteringen inom skolan och högskolan. Detta arbete måste ske med många olika medel för att höja medvetenheten om problemen och därmed få en förändring till stånd.” Utskottet förutsätter också att jämställdhetsaspekten beaktas i länsskolnämndernas arbete utan att riksdagen behöver göra något särskilt uttalande. Herr talman! Utskottets seriösa behandling och betonande av att de frågor vi tar upp i vår motion är mycket viktiga gör att jag inte har lämnat någon reservation till utskottets betänkande. Däremot har jag i ett särskilt yttrande framhållit att jämställdhet mellan kvinnor och män är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Jämställdhetsarbetet måste inriktas på både attitydförändringar och praktiska reformer. Jag slår i det särskilda yrkandet fast att jämställdhetsfrågorna är centrala inom just utbildningsområdet. I vår partimotion tog vi upp frågan om borttagandet av äktamakeprövningen inom studiemedelssystemet som en av de viktigaste reformerna på jämställdhetsområdet. Vi slår i motionen fast att folkpartiet bestämt motsätter sig ett återinförande av äktamakeprövningen.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

Herr talman! Utgångspunkten för oss moderater när vi talar om skolan är att den skall vara till för eleverna. Därför bör den i så stor utsträckning som möjligt anpassa sig efter de enskilda elevernas önskemål. Det är av det skälet som vi anser att enbart de aktiviteter som har en direkt anknytning till skolans kunskapsförmedlande arbete bör vara obligatoriska. Föreningsaktiviteter och utpräglad hobbyverksamhet skall inte inkräkta på elevernas tid för den schemabundna verksamheten. Den typen av aktiviteter skall vara frivillig. Därför ber jag att få yrka bifall till reservation 2. Herr talman! Av samma anledning — att skolan skall vara till för de enskilda eleverna — är det viktigt att det skapas ett utrymme för fristående skolor. Skälen för detta är många. För det första har människor rätt att kunna välja mellan olika skolor. I de internationella konventioner som Sverige i olika sammanhang har skrivit under uttalas mycket klart att människor skall ha denna möjlighet. Det krävs enligt moderat uppfattning att denna möjlighet är reell, inte bara att den finns på papperet. För det andra menar vi att dynamiken och utvecklingstakten i det svenska skolväsendet skulle må väl av den konkurrens som olika typer av fristående skolor innebär. När det gäller den pedagogiska utvecklingen har vi sett många exempel på att det är fristående skolor och skolor vid sidan av det offentliga skolväsendet som har bidragit till förnyelsen. Så är det i dag, och om vi hyser förhoppningar om en ny pedagogik i framtiden tror jag att det är angeläget att man skapar ett utrymme för många olika typer av skolor. För det tredje anser vi att det är rimligt att de som är engagerade i skolans arbete — lärare eller föräldrar — skall kunna ha möjlighet att starta och driva skolor som motsvarar deras ideal och uppfyller deras krav på pedagogik och utrymme för engagemang. För det fjärde — och det är kanske det allra viktigaste — anser vi att en skola inte skall bedömas efter vad den eventuellt kan anses tillföra det allmänna, stat och kommun. Den skall i stället bedömas efter det värde som den har för de enskilda eleverna. Det är det som är det viktiga, inte vad den tillför kollektivet. Därför menar vi att det är väsentligt att alla människor kan ges möjligheten att välja skola. Det är av den anledningen som vi i vår motion har fört fram krav på ett likvärdigt stöd till olika typer av skolor oavsett huvudman. Samtidigt ställer vi krav på stabilitet, vilket också redovisas i motionen. Majoriteten i utskottet förnekar flertalet av Sveriges elever denna möjlighet att välja mellan olika skolor. Det är den praktiska konsekvensen av utskottsskrivningen. Därmed medverkar utskottet också till att ett privilegium kan kvarstå, nämligen det privilegium som innebär att enbart ett fåtal människor har den reella möjlgheten att välja mellan olika typer av skolor. För oss moderater är detta beklagligt. Det finns få områden, herr talman, där det är så viktigt att man kan välja mellan olika alternativ som just skolområdet. Det beror på att eleverna är olika. Varje elev är unik och har rätt att respekteras för detta genom att bli erbjuden olika typer av skolformer. När vi moderater vill skapa ett likvärdigt stöd till de fristående skolorna är anledningen att vi vill ge de enskilda människorna en möjlighet att påverka det svenska skolväsendet. Därför yrkar jag bifall till till reservation 1.

Herr talman! När beslut tas av denna kammare i frågor om undervisningspolitik finns det i dessa beslut oskrivna förutsättningar som i de flesta fall utgör grunden för de politiska beslutens funktion och verkliga konsistens. Det händer tyvärr att beslut tas efter varandra som i realiteten motverkar varandra.

Ungefär så här förhåller det sig också när det gäller utbildningsutskottets ovilja till bindande bestämmelser och beslut i fråga om elevernas garanterade tillgång på läroböcker och skolmåltider, på en sådan nivå att skolan kan förmedla kunskaper under förhållanden som riksdagen har förutsatt i sina beslut om skolan. När det gäller läroböcker gör sig kommersiella intressen och partsintressen alltmer gällande samtidigt som samhällets stöd minskar. Minskade kommunala anslag till läromedelsinköp leder till att läromedelsproduktionen inriktas på s.k. lönsamma projekt. Detta i sin tur leder till att urvalet av läromedel kommer att bli allt mindre, och framför allt kommer skolans s.k. udda ämnen att drabbas. I begreppet tillgång på läroböcker måste man också lägga möjligheten att tillgå läroböckerna även efter det att eleverna studerat färdigt dem inom skolan. Det är det vi i vänsterpartiet kommunisterna menar med återanvändning och återvinning av läromedel, såväl när det gäller böckerna som kunskapsmässigt. Särskilt viktigt är det att man i dag garanterar tillgången och möjligheten för eleverna att gratis få behålla sina läroböcker, då allt fler barnfamiljer brottas med ekonomiska problem och därmed inte har råd att köpa läroböckerna åt sina barn. Rätten till läromedel blir alltmer en fråga om en familjs ekonomiska situation — en utveckling som vpk vänder sig starkt emot. Jag beklagar att denna uppfattning inte delas av flera partier i denna kammare. Så till frågan om skolmåltiderna. I dag finns inget uttryckligt åläggande för kommunerna att anordna skolmåltider — ett förhållande som vittnar om brist på insikt om skolmåltidernas betydelse för våra elever och skolmåltidernas betydelse när det gäller bildning och möjlighet till kunskapsinhämtande, grundat på de utbildningspolitiska beslut kammaren fattat. I detta sammanhang kan man fastslå följande utgångspunkter som borde ingå som en naturlig del i utbildningspolitiken och dess formande. För det första: Skoldagen är en lång arbetsdag för växande individer. För det andra: Att äta dåligt under arbetsdagen medför trötthet, irritation, huvudvärk och magont hos såväl vuxna som barn. För det tredje: Matvanor grundläggs i barnoch ungdomsåren. För det fjärde: Grönsaker skall ingå i ett väl sammansatt lunchmål. För det femte: För många barn och ungdomar är skollunchen det enda lagade målet mat flera dagar i veckan. Till den första punkten kan följande kommentarer göras. Skoldagen är en lång arbetsdag. För högstadiets och gymnasiets elever sträcker sig skoldagen från ca 08.00 till 15.30. Dessutom går det ibland åt lång tid för resor till och från skolan. Det rör sig om växande individer med stort energioch näringsbehov. Ett lagat mål mat under arbetsdagen är nödvändigt. Rekommendationen att ca 30 26 av elevernas energibehov skall täckas av skollunchen är mot bakgrund av en lång skoldag en rimlig beräkning. Vad vi måste förvissa oss om är att så blir fallet. Till punkterna 2 och 3 kan sägas att levnadsvanor inkl. matvanor grundläggs i barnoch ungdomsåren. I det förebyggande hälsoarbetet liksom inom den s.k. friskvården uppmärksammas i dag att våra i många fall dåliga matvanor är en viktig faktor när sjukdom och ohälsa grundläggs. Socialstyrelsens hälsoupplysningsenhet har ansett att kostupplysning är ett angeläget område för den förebyggande hälsovården och att en av de viktigaste målgrupperna för sådan upplysning är skoleleverna. Skolan har ett stort ansvar för att ur hälsosynpunkt goda matvanor grundläggs, och skollunchen har här ett stort pedagogiskt värde. Beträffande punkt 4 vill jag säga att man i dag från bl.a. näringsfysiologiskt håll är överens om att vi borde äta mer grönsaker och att de borde ingå i varje huvudmål. Det är mycket olyckligt om skoleleverna i dag inte serveras färska grönsaker till varje måltid. Billiga grönsaker, såsom morot, kål och kålrot, bör serveras dagligen. Skolan bör leva som den lär. Slutligen några kommentarer till punkt 5: I många familjer arbetar båda föräldrarna, och de har i många fall skilda arbetstider. Det torde vara en av orsakerna till att skollunchen är det enda lagade mål mat som många skolelever får under dagen, och det gäller flera dagar i veckan. Detta är påvisat i flera undersökningar. Det gör att skollunchen har än större betydelse för många elevers hälsa. Herr talman! Om man kan hålla med om vad jag nu sagt, är det naturligt att man stödjer reservation nr 3 av Nils Berndtson och därmed också ställer sig bakom kravet på inrättande av en parlamentarisk skoldelegation, så att vi kan kontrollera hur våra beslut här i riksdagen följs ute i kommunerna. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Frågan om statsbidrag till fristående skolor behandlades vid föregående riksmöte. I samband med den proposition som då hade avläm nats hade också motioner väckts. En motion av samma innebörd som den nu aktuella avvisades av riksdagen. Regeringen har vidare vid detta riksmötes början beslutat om statsbidrag till ett antal fristående skolor. Utskottsmajoriteten finner därför inte anledning att vare sig ompröva statsbidragsreglerna eller göra några nya uttalanden, varför vi avstyrker den av moderaterna framförda reservationen. I ett annat motionsyrkande från moderat håll förordar man att aktiviteter som avser föreningsmedverkan i skolan eller är av utpräglad hobbykaraktär skall vara frivilliga. Förslaget följer upp tidigare framförda ståndpunkter, som riksdagen avvisat. Det finns inte heller nu anledning att ändra i reglerna på den här punkten, varför vi avstyrker också den reservationen. Vpk tari sin reservation upp förslag till lag om förbud för kommunerna att avgiftsbelägga skolmåltider, läromedel m.m. Skolförfattningsutredningen har i den frågan avgivit ett delbetänkande. Betänkandet är föremål för beredning i regeringskansliet, varför vi inte finner anledning för riksdagen att nu fatta beslut. Tids nog får vi förslaget från regeringen, och vi kan då ta ställning till om det finns anledning till några klargöranden i nu gällande lag. Samma parti vill också återinrätta dens.k. parlamentariska skoldelegationen. På den punkten kan man generellt säga att delegationer som skall behandla särskilda frågor, t.ex. nya reformer, delvis trampar in på den aktuella myndighetens kompetensområde. I regel är också myndigheten parlamentariskt sammansatt med de flesta riksdagspartier företrädda. Den motion vi nu behandlar vill särskilt följa upp besluten på den kommunalpolitiska nivån. Här skall då poängteras att skolstyrelserna inom ramen för sin verksamhet har möjlighet att följa upp de beslut som har fattats här i riksdagen eller som man fattat lokalt. Vi har därför inte heller anledning att stödja det förslag som föreligger på den här punkten utan avstyrker reservationens båda punkter. Vi vill i övrigt tillstyrka utskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Helge Hagberg påpekade att det är samma förslag vi nu för fram i den här motionen som vi förde fram i våras. Det är riktigt, och vi tänker fortsätta med det för att driva opinion för att människor skall kunna välja mellan olika typer av skola. Helge Hagberg framförde också att det numera ges bidrag till fristående skolor. Det är också riktigt, och det är ett resultat av den opinionsbildning som skett till förmån för fristående skolor. Men den proposition som antogs i riksdagen föregående höst var otillräcklig, och det sätt på vilket bidrag till fristående skolor utdelas visar att vi hade rätt i vår kritik, då vi sade att det behövdes en automatik i sättet att dela ut statliga bidrag. Vi menar att det inte är bra att bidragen till fristående skolor baseras på godtycke, där vissa skolor får bidrag, andra inte, trots att de i sak erbjuder samma typ av utbildning. Vi menar att fristående skolor skall få bidrag beroende på det värde som de tillför de enskilda eleverna och inte beroende på hur regeringen kan betrakta deras värde i förhållande till stat och kommun. Det finns ytterligare något som är värt att nämna i samband med frågan om bidrag till fristående skolor, och det gäller hur behovet av besparingar även drabbar skolväsendet. Socialdemokratins envisa fasthållande vid att i princip enbart acceptera offentliga skolor, med vissa små undantag, innebär att de nedskärningar och besparingar som nu görs kommer att drabba de enskilda eleverna. I stället borde vi pröva system som ger valfrihet och som även kan ge bättre utbildning till lägre kostnader. Det är att beklaga att socialdemokratin i sitt värn av det system som vi har just nu har blivit företrädare för en apparatideologi, där de enskilda människornas intressen lämnas åt sidan till förmån för de offentliga institutionernas intressen.
Herr talman!

Därigenom skulle vi snabbt kunna rätta till de missförhållanden som vi har möjlighet att rätta till. Låt mig, herr talman, få ställa en fråga till Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark talade om pedagogisk utveckling och valfrihet. På vilka grunder av pedagogisk utveckling och valfrihet har ni utvecklat ställningstagandena att lågpresterande elever inte skall få ta del av de fria aktiviteterna?

Herr talman! Gunnar Hökmark påstår att nuvarande regler för statsbidraget till fristående skolor är godtyckliga. Det är inte så. Det är klart angivet att fristående skolor skall erhålla statsbidrag när deras verksamhet är stabiliserad. Och nu har regeringen, på grundval av riksdagsbeslut, också beviljat statsbidrag till 17 fristående skolor med olika ideologi, inriktning och uppläggning av pedagogiken. Detta skall vi nu följa med intresse och utvärdera. Deras företrädare påstår att de kan tillföra skolan ytterligare uppslag och kvaliteter på olika sätt, inte minst på det pedagogiska området. Det förväntar vi oss också, och det skall vi ta del av. Sedan sade Gunnar Hökmark, med anledning av att resurserna är knappa och att besparingar sker i skolvärlden, att det skulle vara fördelaktigt om man rent generellt kunde inrätta fria skolor. Det skulle kunna bli en billigare verksamhet totalt sett för samhället. Det finns inget underlag som bekräftar det påståendet. Däremot finns det vissa studier som säger, att inrättande av fristående skolor inte leder till någon besparing för det reguljära skolsystem som finns i den aktuella kommunen. Man måste ha en organisation med lokaler, personal och andra inslag i skolan. Kostnader för detta har man oavsett om ett större eller mindre antal elever inte deltar i det reguljära skolsystemet, utan finns i ett skolsystem med en egen disciplin och med egna statsbidrag. Därför är det tveksamt om det blir någon besparing alls. Beträffande Björn Samuelsons inlägg vill jag säga att det i hans första anförande finns många riktiga påståenden som vi säkert alla över lag kan ställa oss bakom, t.ex. när det gäller kvaliteten och innehållet i kosten med inslag av grönsaker och annat. På den punkten håller vi med honom. När det gäller att få en parlamentarisk delegation svarade jag att det finns en myndighet som har uppföljningsansvaret och som skall studera den aktuella verksamhet som SÖ har ansvaret för. När det sedan gäller frågan om lagstiftning med mer klara regler beträffande måltiderna och läromedlen, så kommer vi i kammaren så småningom att få anledning att studera den frågan, när man inom regeringskansliet har behandlat utredningsrapporten i ämnet. Då får vi se om vi finner anledning att göra nya överväganden beträffande lagstiftningen i denna fråga.
Herr talman! Först vill jag påpeka, beträffande fristående skolors betydelse för vår möjlighet att till lägre kostnader erbjuda en god utbildning, att den kommitté som utredde frågan om de fristående skolorna också klart underströk att ett ökat stöd till fristående skolor inte innebar någon ökad kostnad för samhället — snarare tvärtom. Helge Hagberg resonerar, när han talar om tomma skollokaler, som om eleverna vore till för skolan och inte tvärtom. Vi moderater har faktiskt uppfattningen att skolan skall vara till för eleverna. Det har under den senaste tiden getts många exempel på att socialdemokraterna anser motsatsen. Inte minst i debatten om Adolf Fredriks skola, där socialdemokraterna till slut gav sig, visade det sig att socialdemokraterna fäster mindre vikt vid vad eleverna och föräldrarna önskar. Vi vill skapa ett system där inte elever och föräldrar under nästan ett års tid måste demonstrera och bilda opinion för att få behålla en skola som de tycker om. Vi vill skapa ett system, där man kan välja skola. Jag skulle vilja fråga Helge Hagberg vad det är för mening med att ha ett system som innebär att vissa skolor får bidrag men inte andra, trots att de senare är fullt likvärdiga och godkända för skolpliktens genomförande. Varför skall vissa skolor få bidrag och inte andra? Vad är det för rättvisa i detta? Jag skulle också vilja fråga Helge Hagberg, varför de fristående skolor som får statsbidrag får ett väsentligt lägre offentligt stöd än de offentliga skolorna. Vad är det för rättvisa gentemot de enskilda eleverna och föräldrarna, när man därmed i praktiken minimerar möjligheten för elever och föräldrar att välja mellan olika typer av skolor? Varför skall elever som går i en fristående skola skapa en betydligt tyngre försörjningsbörda för sina föräldrar än om de ginge i en offentlig skola? Jag tycker att Helge Hagberg bör förklara vari rättvisan ligger när man förvägrar majoriteten av det svenska folket möjligheten att välja mellan olika skolor.
Herr talman! Det är tråkigt att Helge Hagberg och jag bara kan vara överens om — enligt vad han själv säger — vikten av att morötter ingår i skollunchen. Det är synd om de elever som i dag mycket gärna skulle vilja ha med sig de olika årskursernas skolböcker från skolan. Då kunde eleverna gå tillbaka och repetera för att friska upp kunskaperna. Som sagt, det är tråkigt att Helge Hagberg endast kan vara överens med mig om att morötter skall ingå i skollunchen, och det blir synd om de barnfamiljer som inte har råd att köpa sina barn de skolböcker som skolmyndigheterna erbjuder. Det vore, Helge Hagberg, enklare om vi garanterade både en riktig skollunch och helt fria läromedel.

Herr talman! När det gäller det sista som Björn Samuelson sade skall vi veta att det är på den kommunala nivån som de skolsociala inslagen finansieras, inkl. skolmåltider och läromedel. Inga alarmerande rapporter har hittills inkommit om att väsentliga förmåner har tagits bort när det gäller måltiderna och läromedlen. Därför finner vi inte anledning att vara snabba med beslut förrän vi har kunnat studera det delbetänkande som jag åberopat och som finns i regeringskansliet. Betänkandet måste först beredas och föreläggas riksdagen. Sedan till Gunnar Hökmarks frågor om de fria skolorna. Gunnar Hökmark menar att det bara är moderaterna som anser att skolan skall vara till för eleverna och inte tvärtom. Det är ju alldeles felaktigt. Vi som är ansvariga för den läroplan som antagits och som nu tillämpas för första gången har ju slagit fast skolans mål: att skolan skall vara till för eleverna. Det är ett mycket viktigt mål för vår skola. Gunnar Hökmark frågar varför vissa fristående skolor skall få statsbidrag medan andra inte skall få det. Ja, vi är nu i en period då vi prövar oss fram med fristående skolor och har gett dessa statsbidrag, vilket har föreslagits i en utredning från regeringen och därefter antagits av denna kammare. Reglerna där är att statsbidragen är lägre. Såvitt jag kunnat finna har moderaterna inte hävdat att statsbidraget för dessa fristående skolor och deras elever skall vara lika stort som det ordinarie statsbidraget i det reguljära skolväsendet. I så fall är det något nytt som har kommit upp i dag som ett uppslag — hittills har det inte funnits något sådant förslag.

Herr talman! Det är viktigt att staten är generös när det gäller bidrag till fristående skolor. Som redan framkommit i debatten slogs också vid förra riksmötet under stor enighet fast, att statsbidrag bör kunna utgå till skolor vilkas verksamhet bygger på en alternativ pedagogik eller liknande. Det kan vara fråga om, sade utskottet, såväl en verksamhet bedriven utifrån en särskild pedagogisk helhetssyn, t.ex. Waldorfpedagogik, som en i timplanemässigt eller kursplanemässigt avseende annorlunda upplagd verksamhet. Som liberal anser jag självfallet att fristående skolor har ett egenvärde i kraft av sin betydelse för de enskilda eleverna. Dessutom kan verksamheten i fristående skolor vara av värde också för det allmänna skolväsendet. Från folkpartiets sida tyckte vi att regeringen i budgetpropositionen i januari var alldeles för njugg när det gällde Waldorfskolorna. Inte minst Kerstin Anér har i kammaren vid flera tillfällen fört just Waldorfskolornas talan. Vår representant i skolöverstyrelsens styrelse har också verkat för en generös behandling av de fristående skolorna. I oktober i år noterade vi med glädje att vårt och andras arbete gav resultat genom att regeringen då beslutade om statsbidrag till 17 fristående skolor. Det beslutet avsåg internationella skolor, Waldorfskolor och skolor som har en arbetsmiljö med konfessionell prägel. Lärdomen är naturligtvis att träget arbete och konsekvent opinionsbildning ibland ger resultat. Herr talman! Från folkpartiets sida kommer vi att fortsätta att arbeta för en generös inställning till de fristående skolorna inom ramen för det riksdagsbeslut om principerna som togs under stor enighet för något år sedan. Däremot är vi inte beredda att nu gå lika långt som moderaterna i sin reservation. Herr talman! Efter denna markering vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det är ett par motioner som ger mig anledning att säga några ord i denna stund. Det gäller kristendomsämnet och morgonbönen. Man kan fråga: Är Sverige ett kristet land? Och man måste väl svara: Nej, men det har varit det. Såsom boende inom Storkyrkans område har vi fått en liten skrift med frågan: Vad skall vi ha Storkyrkan till? Där står det bl.a. att Storkyrkans historia sammanfaller med Stockholms historia. Man kan också säga att Sverige som stat och land i modern mening hänger samman med kristendomen, som är grunden. Det är beklagligt att Sveriges folk inte längre officiellt har kristendomen som sin tro och sin etik. Det är omvittnat att kunskapen i kristendom i skolan är mycket liten. De flesta lämnar skolan utan att egentligen veta någonting. Jag har vid upprepade tillfällen sett i Lärartidningen att man också säger att läromedlen ibland inte är adekvata, inte ger korrekt upplysning, och att det är ett mycket tråkigt ämne. Jag kan som kontrast nämna att i ett land som Etiopien, som nu är marxistiskt — där svensk mission började för mer än 100 år sedan — är man så angelägen att få in det som är landets religion, alltså marxismen, i skolorna att man t.o.m. går in i kristna kyrkors skolor och befaller dem att dagligen ha en lektion i just marxism. Det är märkligt att Sverige, om man nu har lämnat kristendomen officiellt, inte ens vill ha med kristendomen ur andra synpunkter, nämligen att Bibeln är samhällets grundval. Vi firar Lutherminnet, reformationen, i år också. År 1527 kom Nya testamentet och 1541 hela Bibeln på svenska. Man kan säga att svenska språket i Bibeln har varit med om att bygga upp Sverige, bortsett från att det andligen har betytt så mycket för människorna. Vi kan också säga att litteraturen, konsten, musiken och helgernas innehåll till stor del blir obegripliga för dem som inte känner till kristendomen. Ja, man byter ju ut julens rätta innehåll mot något annat i dag. Vi är alltså på väg att göra oss helt urarva. Bara ur den synpunkten borde alltså kristendomsämnet komma in. Jag träffade i söndags i Finland en man som just hade rest genom Polen med anledning av att han var ombud för några personer som där lämnar biblar. Han talade om hur kyrkorna, som har gudstjänster sex gånger varje söndag, är så fulla att folk inte ryms. Vid kyrka efter kyrka såg man hur människor stod utanför och lyssnade genom högtalare som lät dem få budskapet. Det är ett olyckligt och fattigt folk, men man sätter alltså Kristus och kristendomen mycket högt. Vi måste beklaga att vi i vårt land inte längre har råd att ge kristendomen det utrymme den borde få i våra skolor. Utskottets skrivning om våra motioner i den här frågan är mycket torftig. Det är självklart att man tänker på vad man har skrivit förut och säger också det. Men jag måste ändå fråga: Är verkligen utskottet innerst inne helt enigt? Är kristendomens tid förbi, behövs den inte? Någon har talat om tomrummet efter Gud. Vad fylls det av? När jag skruvade på radion på mitt rum i morse hörde jag om något som kallades för Tenstaligan, någon annan talade om stöld i kubikmeter av sprit på någon plats här i Stockholmstrakten, och någon påminde om att fängelserna är fulla. Har det något att göra med att vårt folk har förlorat någonting väsentligt, att grundvalarna är upprivna? När det gäller morgonbönen, som vi också har skrivit en motion om, skulle jag vilja säga till lärarna: Är det möjligt att ha morgonbön, så läs i Bibeln varje dag! Det räcker att man läser ett kapitel eller några verser varje dag. Innehållet är så märkligt att det kommer att passa ungdomarna i skolan. För min del skulle jag gärna se att man införde kristendomsämnet på allvar. Det finns en dold och en öppen längtan. Det är en fruktans tid. Människorna undrar: Skall det vara fred? Ja, egentligen är det bara kristendomen som kan ge fred. Det är bara försoningens budskap i Bibeln som kan ge fred och frid. Ge alltså Bibeln rum. Vi har så många ensamma och trasiga människor, ge dem gemenskap. När jag vaknar på morgonen och vill höra någonting i radion är det första jag skulle önska ett bibelord, men jag får det sällan. Men om jag ändå kunde veta att i skolan finns det morgonbön, att där finns det möjlighet att lära det som så många människor i så många generationer har haft en sådan kraft och glädje av skulle jag vara till freds. När jag för många år sedan kom hit till riksdagen kom jag att citera ett bibelord i ett inlägg: Gudsfruktan är vishetens begynnelse. Jag förmodar att det är sista gången jag har djärvheten att gå upp och tala om kristendomsämnet och morgonbönen, och därför vill jag återge det bibelordet en gång till. Jag vill säga det till riksdagsmännen och till de ansvariga ute i landet: Gudsfruktan är vishetens begynnelse. Förmodligen lyssnar ingen på mig här, men jag vet — under mina många resor har jag rönt det — att det är oerhört många svenskar som ger mig rätt. Om vi skulle vara så djärva att vi införde kristendomen och också sade att man skulle se till att det blir en ordentlig morgonbön med bibelläsning, vet jag att människor skulle uppleva det som positivt. Det skulle inte vara till skada, det skulle vara positivt! Med detta antika anförande skall jag alltså lämna det här ämnet för min del.

Herr talman! Jag lyssnar med respekt till Tore Nilssons olika anföranden här i riksdagen. Nu tar han upp kristendomsämnet, och han tar också upp frågan om morgonbön i skolan. Jag vill bara hänvisa till att vi i vår läroplan och våra bestämmelser om dels religionsämnet, dels morgonsamlingarna klart har angett inriktning och innehåll i dessa. De bygger oftast på lokala befogenheter. Jag kan också generellt säga att religionerna spelar en stor roll i vår värld. Det har de gjort under århundradenas lopp, och det gör de alltjämt. Vi behöver bara peka på de muslimska länderna, läget i Polen, striderna på Nordirland osv. Det är viktigt att det växande släktet har klart för sig de olika spänningar och de olika motsättningar som finns i religionerna.

Herr talman! Det är omöjligt att nu gå djupare in i ämnet, men Helge Hagberg nämnde just de saker som vi ser olika på — religionerna och religionskunskap. Jag och några till har hävdat att det är kristendomen som skall ha plats. Övriga religioner kan behandlas när man läser om folkslagen i geografi och historia. Men just i vårt land, som har varit kristet och haft kristendomen som grundval; just bland vårt folk, som är förknippat med kristendomen, med reformationen och de stora väckelserörelserna, borde vi ge kristendomen plats och släppa lös Bibeln. Vår tro är just kristendomen, som inte på något sätt liknar de andra religionerna. Andra hävdar sina religioner. Vi kan tänka på de muslimska länderna. Vi kan tänka på marxismens väldiga världsreligion. Det är detta vi i flera år har kämpat för i motioner — att få fram just kristendomen. Men jag erkänner att vi har kämpat förgäves. Jag tycker att Helge Hagberg talar på ett sympatiskt sätt, men vi ser alldeles olika på dessa frågor. Låt Bibeln komma till tals. Låt kristendomen få en plats!

Herr talman! Under rubriken ”vissa skolfrågor” har utbildningsutskottet behandlat motion 461, som väcktes under allmänna motionstiden av mig och några kamrater. Vi föreslår att utskottet med ett uttalande skall styrka värdet av att undervisning i modern och gammal sällskapsdans införs på skolschemat — detta som ett led i att förebygga nyttjandet av alkohol och annan konstgjord stimulantia. Den som kan dansa och ha roligt i ett kamratgäng behöver inte konstlad glädje för att trivas. En sådan samvaro ger också ett socialt mjukare umgänge i skolan. För en tid sedan kunde man läsa följande rubrik i en tidning: ”Kung-fu oroar polis och lärare. En spark i skallen på rasten”. Ingressen löd: ”Skolungdomar som måttar sparkar och slag med krökta fingrar mot varandra i stället för att samtala och umgås på vanligt sätt.

Herr talman! ”Med industrialismens genombrott följde en omfattande förgiftning av jord, vatten och luft. Arbetarklassen påtvingades hälsovådliga arbetsoch bostadsvillkor. Miljöförstöringen var delvis en följd av urbanisering och våldsam produktionsökning, men den avgörande faktorn var trots allt det kapitalistiska produktionssättet. Konkurrens och profitjakt blev bestämmande för de villkor under vilka teknikutveckling, urbanisering och tillväxt skulle äga rum. Resultatet blev en utarmning av jorden och arbetaren — ”all rikedoms urkällor” för att använda Karl Marx” uttryck. Stordrift, löpande band, livsfarliga arbetsmiljöer, slumområden, jorderosion samt förgiftning av luft och vatten kom att prägla den industriella kapitalismen. Under 1900-talet har det kapitalistiska produktionssättet på imperialismens vingar nått alla delar av den ”fria världen”. Genom att flytta miljöförstörande industrier till tredje världen slipper amerikanska, japanska och västtyska storföretag de utvecklade industriländernas krav på arbetarskydd och reningsmetoder.

Herr talman! Industrins påverkan på livsmiljön var länge förbisedd. Dess utsläpp i vatten och luft betraktades som obetydliga. Kravet på en volymmässig produktionsökning sattes i förgrunden. Andra världskriget slog också ut stora delar av Europas industrier. Den industriapparat som byggdes upp kom till för att fylla vissa grundläggande behov av egen varuproduktion. Bristfällig miljöskyddsteknik, okunskap om mängderna av utsläpp, men framför allt frånvaron av en internationell sammanvägning av vad naturen kan tåla präglade utvecklingen. Resultaten av den hittillsvarande miljöpolitiken blir nu alltmer uppenbara. Sjöar försuras och/eller förgiftas. Skogarna är delvis skadade, på sina håll döende. När det gäller kvicksilvret har omfattningen av skadade sjöar ökat, trots att utsläppen från exempelvis klorfabrikerna minskat. Människorna ser sin livsmiljö hotad. Oron för ohälsa och för att värdefulla naturresurser skall gå förlorade ökar. Dessa bakomliggande faktorer har fört människorna samman till försvar av naturmiljön. Varje åtgärd som underlättar och utvidgar miljökampen ökar medvetenheten och förståelsen för dess karaktär. Alla ökade möjligheter till en aktiv, folklig miljötillsyn måste försvaras. I miljökampen har många progressiva människor sammanslutit sig. Ofta har man skaffat sig mycket ingående kunskaper i de frågor kring vilka man fört de lokala striderna. Nästan jämt har man haft breda, folkliga opinioner som stött de aktioner man genomfört för att understryka sina krav. Den nationella miljöpolitikens ramar måste bestämmas av riksdag och regering. Men vid tillämpningen ute på fältet måste de ideella organisationerna ges mera inflytande. Rätten att överklaga beslut i miljöärenden bör vidgas, så att utöver sakägare också ideella organisationer ges sådan rätt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 av Berit Edvardsson vid jordbruksutskottets betänkande 1983/84:1.

Herr talman! I radions Nyhetsmorgon i dag talade Röda korsets generalsekreterare Anders Wijkman om Röda korsets nya insamling, som just skulle gå till naturresursoch miljöarbete i tredje världen. Det är en form av katastrofhjälp till u-länderna för att bevara skogar, åkrar och vattendrag, så att inte värre katastrofer händer. Centern har alltid försökt verka för att Sveriges internationella insatser på miljöområdet grundas på i huvudsak samma principer som de nationella. Det är viktigt att naturresursernas användning, hushållningen och försiktigheten får en grundläggande plats i 1980-talets miljöarbete. Det gäller de förnyelsebara resurserna. Dit räknar vi sådana resurser som hela tiden skapasi jordens kretslopp — rinnande vatten, växande skog, vind som blåser. Jorden är full av resurser som hela tiden skapas och som människan bör utnyttja effektivt men varsamt. Minst lika varsamt och effektivt måste vi hantera de resurser som inte förnyas, t.ex. olja, kol, gas och de metaller som till stor del utgjort grunden för det moderna samhällets uppbyggnad. Användningen av koppar utgör ett exempel på vår tids slit-och-släng-attityd till naturresurserna. När det gäller kopparn skrapar vi redan på kistans botten. Den rikedom som den industriella revolutionen har givit oss är förbehållen mänsklighetens överklass — människorna i i-länderna och några få i de fattiga länderna som lever på i-ländernas villkor. De naturresurser och råvaror som finns i de fattiga länderna används inte huvudsakligen för att förbättra livsbetingelserna för människorna där utan för att öka de redan rikas överflöd. Vi måste alltså ta vara på de resurser som finns och satsa på återvinning. Vår biståndspolitik måste inordnas i målsättningen att naturresurser, lagrade eller förnyelsebara, inte är fria nyttigheter som vi kan förfoga över i den takt som ekonomi och teknik orkar med att utvinna och konsumera. Detta vill vi i vår partimotion och reservation 2 att riksdagen skall ge regeringen till känna. Jag yrkar bifall till vår reservation. För att agera internationellt måste vi här hemma vara steget före andra. Vi anser därför att vi i Sverige bör införa ett system med naturresursräkenskaper. Under Anders Dahlgrens tid som jordbruksminister tillsattes naturresursoch miljökommittén, som tittat på dessa problem och nu avlämnat sitt betänkande. Kommittéledamoten Karl Erik Olsson framhåller i sin reservation att det övergripande hushållningsmålet utgör basen för en naturresurshantering som grundas på en ekologisk syn och som innebär sparsamhet med naturresurser genom bl.a. återanvändning och effektiv hantering. En del naturtillgångar är ju ändliga, och även de förnyelsebara är beroende av hur vi handlar. Vi ser det bl.a. på försurningen, som behandlas i ett annat betänkande i dag. Det behövs alltså inte bara en ekonomisk budget utan även en ekologisk. Då har vi bästa möjligheten att påverka utvecklingen av våra naturresurser. Vi hemställer därför i vår reservation att riksdagen ger regeringen även detta till känna. Jag yrkar bifall till vår reservation och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett övergripande mål för den socialdemokratiska miljöpolitiken är att skapa en livsvänlig miljö för alla. Det gäller nationellt, men också internationellt. Därför måste miljöförstörelsen — var den än förekommer — stoppas och förstörd miljö så långt som möjligt återställas. I arbetet för att förverkliga detta övergripande mål har vi använt oss av olika medel. Med hjälp av forskningen — för det första — har vi fått möjlighet att upptäcka problemen. Med hjälp av forskningen har vi också fått möjlighet att ta itu med och lösa uppkomna problem. Därför är forskning och utvecklingsarbete ett avgörande medel i strävan att åstadkomma en bättre miljö. För det andra har vi med hjälp av lagstiftningen från samhällets sida dragit upp de gränser som måste gälla för hanteringen av vår miljö. På det viset kan samhället bestämma vad som kan accepteras. Miljön är för viktig för att överlåtas till fria marknadskrafters spel. Men om lagstiftningen skall fungera krävs det också — och det blir det tredje medlet som jag redovisar — någon som sätter kraft bakom lagarna. Här kommer administrationen in. Så har naturvårdsverket, koncessionsnämnden för miljöskydd, länsstyrelserna och självfallet de kommunala organen sin betydelsefulla roll att spela när det gäller att genomföra miljöpolitiken. Ett fjärde medel är planeringen av våra naturresurser och naturtillgångar. Den blir ett viktigt inslag, inte därför att planeringen som sådan löser problemen, utan därför att vi med hjälp av planeringen får det beslutsunderlag som krävs för att ställningstagandena skall bli så bra som möjligt. För det femte: Återvinning av och hushållning med naturresurser. För det sjätte: Ett internationellt samarbete. Det är kanske på få områden som det är så nödvändigt med ett intensifierat internationellt samarbete som på just miljöns område. Det beror självfallet på att föroreningar och förstörelse med vindens och vattnens hjälp sprids över nationsgränserna. Aldrig så strikt uppdragna administrativa gränser håller inte undan miljöförstörelsen. Därför är ett vidgat internationellt samarbete avgörande för våra möjligheter att åstadkomma en livsvänlig miljö. Självfallet spelar de ideella organisationerna och människors medverkan på olika områden en avgörande roll för våra förutsättningar att kunna förverkliga miljöpolitiken. Människors förståelse och engagemang är drivkraften i arbetet. Därför är det nödvändigt att stödja ideella organisationers insatser och verksamhet. I det avseendet har vi från utskottsmajoritetens sida givetvis ingen annan mening än motionärerna. Men sedan går motionärerna vidare och menar att ideella organisationer skall ha möjlighet att anföra besvär i olika miljöfrågor. Det kravet har tidigare behandlats i riksdagen och då avvisats. Om man tillgodosåg ett sådant önskemål skulle man nämligen på miljölagstiftningens område göra avsteg från allmänna principer som gäller i samhället i övrigt. Vi skulle dessutom få en ganska tung hantering. Det är rimligt att de ideella organisationerna spelar sin roll som pådrivare, men när det gäller just besvärsrätten är det nödvändigt att vi följer de principer som gäller i samhället i övrigt. Kerstin Andersson har tillstyrkt ett motionsyrkande om införande av miljöräkenskaper. Jag vill hänvisa till att den frågan, liksom en del andra, har behandlats inom ramen för miljöoch naturresursutredningens arbete. Kommittén har avlämnat sina förslag nyligen, och de kommer att bli föremål för sedvanlig remissbehandling. Därefter får riksdagen möjlighet att ta ställning till de olika delarna av förslagen.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

Herr talman! Ulf Lönnqvist betygar de ideella organisationerna sin förståelse och sitt stöd i kampen för miljön. Det är emellertid en avsevärd skillnad mellan våra båda partier i den här frågan. Trots att Ulf Lönnqvist verbalt ger de ideella organisationerna sitt stöd vill han inte ge dem en utvidgad rättighet att också överklaga, trots deras bevisade kompetens och stora kunskap i de aktuella miljöfrågorna. Jag vill erinra om att i en av de största miljöstriderna i vårt land, nämligen frågan om kärnkraftens utbyggnad, var det miljöorganisationerna som drev kravet på en folkomröstning och drev det så effektivt att det så småningom fick genomslag även här i riksdagen. Det skulle innebära en utvidgning av kampmöjligheterna om man också gav dem besvärsrätt. Det finns mycket tungt vägande skäl för att den rättigheten skall tillerkännas dem.

Herr talman! De ideella organisationerna, Paul Lestander, har att spela sin viktiga roll som pådrivare och opinionsbildare. I det arbetet är de ideella organisationerna värda allt stöd. Deras medverkan är nödvändig och viktig. Jag tycker emellertid att det är en väldig skillnad att säga att ideella organisationer, utöver det arbete som läggs ned för att väcka debatt och för att ta upp frågor till belysning, också skulle behöva ägna sig åt den rent juridiska hanteringen. De instanser som samhället på olika sätt har utsett för att handlägga dessa frågor har naturligtvis, med all den kompetens som dessa olika samhällsorgan besitter, att omhänderha den delen av arbetsuppgifterna. Det tror jag är ett lyckligt förhållande och en lycklig arbetsfördelning. Att frångå detta just på miljölagstiftningens område vore att göra ett avsteg från allmänna förvaltningsrättsliga principer, och det har utskottsmajoriteten inte menat att man bör göra. Jag yrkar alltså än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De instanser som skulle pröva överklagandena blir ändock desamma som prövar överklaganden som i annan ordning inges i samma ärende. På det sättet blir det ingen utvidgning, utan man utnyttjar de administrativa resurser man redan har i de aktuella instanserna. Det är bara kretsen av personer som har rätt att överklaga som vidgas. Det är där den stora skiljelinjen finns i den här frågan.

Herr talman! Försurningen håller på att bli en mänsklighetens ödesfråga. Särskilt långt har den gått i Mellaneuropa, vilket framgår av varenda tidning vi i dessa dagar öppnar. På sina håll har mer än hälften av skogsbeståndet angripits av någon sjukdom. Det förefaller som om processen där går ganska långsamt till en början, för att sedan den passerat en viss gräns ta en oroväckande fart. Det är mot den bakgrunden ganska naturligt att vi under nuvarande förhållanden, när vi genom våra döende sjöar dagligen påminns om situationens allvar, mest diskuterar de näraliggande företeelserna. Moderata samlingspartiet har emellertid i en motion begärt en utredning om de mera långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av försurningen. Jag vill i det sammanhanget påpeka att motionen har nr 1977. Längst ner på s. 7 i betänkandet har det felaktigt angivits att motionen har nr 1987. Också den motionen behandlar visserligen högst angelägna miljöfrågor, men det handlar där om militära övningar på Vättern, och det får vi diskutera i ett annat sammanhang. En kort återblick på lång sikt — om uttrycket tillåts — kanske kan vara på sin plats. För ungefär 300 miljoner år sedan bildades av bl.a. den tidens svavel de fossila bränslena, kol och olja. Jag har glömt exakt hur lång den period var under vilken detta skedde, men jag tror det var mellan 50 och 60 miljoner år. Under denna ur geologisk synpunkt ganska korta tid skapades de bränslen som vi nu på en fenomenalt kort tid, bara tio år, anstränger oss att göra slut på, varvid en mängd svavel som tidigare bundits nu blir fritt igen. Det är inte att förvåna sig över att naturen under sådana omständigheter protesterar, att den slår tillbaka. Jag vill sedan kasta en blick framåt i tiden — inte 300 miljoner år, utan se frågorna i ett betydligt kortare perspektiv. Vad som sker i Tyskland i dag kan ske här i morgon. Man talade häromåret om någonting som man kallade Blekingesjukan. Det var döende granskog litet överallt. Jag för min del hävdade då att den sjukan hängde ihop med en försvagning av träden genom torka. Genom den försvagningen hade jorden så att säga beretts för en massa barkborrar och andra insekter som gav träden dödsstöten. Jag tror fortfarande att en stor del av skogsdöden, åtminstone i södra Sverige, beror just på denna faktor, dvs. torkan, men likheten med den s.k. tyska sjukan är i alla fall påtaglig. Med den bilden för ögonen har vi all anledning att vara på vår vakt. Vi bor juinom ett område med ganska kraftigt surt nedfall. Effekten på insjöar och vattendrag berörde jag inledningsvis. Man har visserligen ännu inte märkt något absolut entydigt tecken på minskning i skogens tillväxt, men vi kan ändå inte bortse från det tyska exemplet. I Tyskland är det främst gran över 60 år som drabbas. Vad skulle hända med hela vår export, hela vår skogshantering, om vi skulle bli tvingade att på kort tid avveckla hela vårt bestånd av mogen gran? Man har vid kreditinstituten också blivit litet orolig med tanke på skogsfastigheternas kreditvärdighet, om all skog i avverkningsbar ålder plötsligt skulle försvinna. Det är bl.a. därför som vi moderater begärt den utredning som avses i reservation 4. Det bör i detta sammanhang också påpekas att en hel del andra nyttigheter har kommit i farozonen i dessa dagar. Genom att grundvattnet försurats har en hel del metaller, koppar, kadmium, vanadin, aluminium m.fl., lösgjorts ur marken med påföljd t.ex. att inom stora områden brunnarnas vatten har blivit odrickbart. Detta har inträffat i skrämmande stor omfattning med allt vad det betyder för fastigheternas värdering. I glesbygderna finns ju inte några möjligheter till vattenreningsverk, utan man får ta det vatten som finns där, eller också får man söka sig någon annanstans. Det synes finnas en tendens här i vårt land att vilja slå sig till ro med att kalka. Man kalkar insjöar, och man kalkar markerna litet här och var. Ja, det är nog gott och väl på kort sikt, för vi känner inte till något bättre medel för att just för ögonblicket få bukt med en försurning. Men det är bara ett uppehållande försvar. Det är dessutom direkt farligt att använda kalk i ett ekosystem där det inte förut funnits kalk. Vi vet inte vad det blir för följder. Allra farligast är väl att om man börjat kalka måste man fortsätta därmed. Annars blir en del farliga ämnen fria, när kalkningen upphör. Det blir ett slags förgiftningschock, vars karaktär vi i dag inte riktigt kan yttra oss över. Det finns, herr talman, bara ett enda sätt att få bukt med de här problemen, och det är att fånga upp föroreningarna vid källan — vid fabriksskorstenarna eller var det nu kan vara. De tekniska möjligheterna till en sådan uppfångning finns, men man slår alltid ifrån sig med att de är för dyra. Men vad gäller det? Ja, det gäller att leva eller inte leva. Nog är det väl trots allt värt en del att leva, och de fördyringar som det medför att uppfylla önskan att leva måste vi givetvis ta med i kalkylerna för nya anläggningar. Vi måste baka in de kostnaderna i hela vår livsföring. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att ha luft och vatten som något slags sopbaljor. Detta gäller inte bara oss. Det gäller även utlandet, och där får vi ju ta upp förhandlingar. Ulf Lönnqvist nämnde nyss att vi måste ha internationellt samarbete, och om jag inte minns fel spelade herr talmannen en icke oväsentlig roll i samband med Genåveöverenskommelsen häromåret. Det är med tanke på allt vad jag här har sagt som jag yrkar bifall till reservation nr 4, så att vi i siffror kan få omsätta svaren på några frågor som är ganska väsentliga i detta sammanhang. Vad kostar det att fånga upp utsläppen vid källorna? Vad kostar det att få sjöar, skog, vatten m.m. förstörda? När vi kan sätta de siffrorna mot varandra kan vi få litet mera ryggrad i våra diskussioner. Det är av den orsaken som jag än en gång yrkar bifall till reservation nr 4, som syftar till att få ett ekonomiskt schema att gå efter.

Herr talman! Försurningen är kanske just nu den allvarligaste miljöfrågan i vårt land. Den påverkar, som tidigare har sagts, våra skogar, våra åkrar, våra vattendrag och våra sjöar och den utgör över huvud taget ett hot mot vår miljö. Kanske har problemen i vårt land uppmärksammats mest genom förändrade pH-värden i sjöarna med fiskdöd, ändrad växtlighet och utfällning av giftiga metaller som följd. I Sverige har vi under många år engagerat oss i försurningsfrågorna. Jag vill dock säga, herr talman, att alla kanske inte har varit fullt medvetna om problemets art och storlek och framför allt inte om de smygande konsekvenserna och dessutom inte om de konkreta åtgärder som måste vidtas. I Europa har uppvaknandet kanske kommit sent, men nu har det konstaterats att 30 20 av skogen i Västtyskland är skadad. 50 90 sades nyss — jag vet inte vilket av dessa tal som är korrekt, men procenttalet är mycket högt. Och troligen är utsläppet av svavel en viktig orsak till detta förhållande. Västeuropas regeringar börjar förstå problemets räckvidd och är beredda att vidta åtgärder. Nu börjar också indikationer finnas på skador på vår svenska skog. Hur skulle det vara, herr talman, om 30 96 av också vår skog skulle skadas av försurning? Endast ca 25 90 av nedfallet av svaveldioxid kommer från våra egna utsläpp. Om man emellertid sätter denna procentsats i relation till det totala nedfallet, 900 000 ton, får man en uppfattning om den ofantliga kvantitet det är fråga om. Man får också en uppfattning om att 25 96 är mycket — det som kommer från våra egna utsläpp är mer än 200 000 ton. Därför är det oerhört viktigt att vi omgående vidtar åtgärder för att så långt som möjligt begränsa våra egna utsläpp. Den föregående talaren, Hans Wachtmeister, sade att det bara finns ett sätt att klara problemen, och det är just att vidta åtgärder. Därför finner jag det förvånande att moderaterna och socialdemokraterna tillsammans röstat mot de krav på skärpta bestämmelser om utsläppsnivåer som den dåvarande regeringen ville införa 1982. Nu har ett och ett halvt år gått sedan dess, och samma majoritet yrkar avslag på våra förslag om skärpta bestämmelser för eldning med kol. Det är bra med utredningar om försurningens långsiktiga konsekvenser, och det är bra att utskottets betänkande visar att mycket utredningsarbete är på gång. Det som är allra betydelsefullast, herr talman, är att vi nu vidtar åtgärder för att minska utsläppen, och att miljökraven för kolanvändningen läggs fast på en mycket låg nivå. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Betänkande nr 2 från jordbruksutskottet till innevarande riksmöte behandlar ett av industriländernas största miljöproblem i dag — försurningen. Utvecklingen på området är alarmerande, och den enda ljuspunkten är att åtminstone några industriländer i Europa börjar komma till insikt om situationens allvar. Anledningen till utskottsbetänkandet, som vi nu behandlar, är ett antal motioner, däribland motionen 1982/83:335 från vpk som kräver åtgärder mot förorening av luft, vatten och mark. I det nu förevarande betänkandet behandlas yrkandena 1, 2 och 4 i vår motion. Anledningen till att vi regelmässigt återkommer med partimotioner i denna miljöfråga är att vi dels vill markera partiets ståndpunkt, dels vill få en aktuell redovisning till riksdagen från utskottet. Jag skall först ge några allmänna synpunkter på det allvarliga miljöproblem som försurningen är och sedan kortfattat gå igenom våra motionskrav och de svar som utskottet gett på dessa. Sedan tusentals år tillbaka har människan brukat elden för sina syften. Länge var denna förbränning så obetydlig att den i mycket ringa grad påverkade den omgivande livsmiljön. Med den mycket kraftiga befolkningsökningen i världen, och framför allt genom övergången till industrisamhällen i många länder, blev miljöpåverkan genom förbränning av fossila bränslen betydande. Vi kan i dag se två hot som båda utvecklas vidare mot allt större skador på den mänskliga miljön. Det ena hotet är försurningen av livsmiljön som följd av utsläppen vid industriländernas förbränning av fossila bränslen. Det andra hotet är ökenutbredning och jorderosion som följd av att fattiga folk tvingas hugga ned de sista buskarna och träden, i brist på annat bränsle, för att kunna laga sin mat. Det vi diskuterar i dag, och som utskottsbetänkandet handlar om, är försurningen av vår livsmiljö på grund av främst utsläpp från industrierna i Europa. Vi kan här konstatera att föroreningarna av luften är ett internationellt problem, eftersom ju luften ständigt befinner sig i rörelse över ländernas gränser. Sverige kan därför inte ensamt lösa försurningens problem. En förutsättning för en varaktig lösning är därför någorlunda samtidiga och kraftiga minskningar av utsläppen till luften av försurande föroreningar. Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, som nu trätt i kraft, är en början till sådana samlade åtgärder. Svagheten ligger i att det inte gått att enas om något program för konkreta åtgärder, varför det ankommer på varje enskilt land som skrivit under konventionen att besluta om sina åtgärder. I juni 1982 var Sverige värd för en internationell konferens, som diskuterade åtgärder mot försurningen i Europa och Nordamerika. En värdefull expertrapport hade från svensk sida utarbetats till den konferensen. Tyvärr gick det inte heller då att enas om några klart definierade mål för de olika ländernas åtgärder mot försurningen. Det var ändå positivt att konferensen kom till stånd. Det är nämligen mycket viktigt att det förankras ett vetenskapligt grundat medvetande i de olika länderna om att de försurande utsläppen leder till allvarliga miljöskador och att man inte fortsätter att gömma sig bakom talet att sambandet mellan försurande utsläpp och miljöskador inte är vetenskapligt bevisat. När skogarna dör och tungmetaller förgiftar våra vatten är det viktigt att ha sambandet med de försurande utsläppen klart för sig. Det är inte bara så, att skogen dör genom direkt påverkan av den förorenade luften, den dör framför allt av att marken under skogen försurats och släppt loss metaller som i praktiken kväver träden. Vad som är särskilt skrämmande är snabbheten i skogsdöden, när ett visst stadium i försurningen uppnåtts. Man har i t.ex. Förbundsrepubliken Tyskland konstaterat att det under endast tre år skett mycket stora förändringar, som medfört att skogen dött. I Sverige har vi ännu bara sett vissa tecken till skogsdöd, men det allvarliga hotet finns så att säga runt hörnet. Det är därför synnerligen viktigt att bestämda åtgärder mot den fortgående försurningen av vår livsmiljö drivs både nationellt och internationellt. Jag övergår nu till att kommentera utskottets svar på våra yrkanden i motionen 1982/83:335. I yrkande 1 vill vi att åtgärder vidtas för svavelavskiljning vid oljeförbränningsanläggning av viss storlek och att forskning bedrivs syftande till ytterligare sänkning av svavelhalten i eldningsolja. Utskottets svar är i korthet att teknik redan finns för avsvavling men att det blir för dyrt och att det inte finns anledning att göra något då vi snart skall övergå till kol. Utskottet avstyrker därför yrkande 1. Vi har emellertid ansett att olja ännu under många år kommer att vara aktuellt som bränsle och att ansträngningarna att minska de försurande ursläppen också från oljeförbränning därför måste fortsätta. Vi har därför reserverat oss i utskottet på denna punkt. I yrkande 2 i vår motion tar vi upp riktlinjerna för den nu ökande kolförbränningen. Vi har tidigare år — i avvaktan på att regeringen lägger fram förslag till riktlinjer baserade på nu färdig utredning och remissomgång - motionerat om att naturvårdsverkets riktlinjer borde få gälla utan inskränkning. Denna vår mening håller vi fortfarande fast vid. Enligt den redovisning som ges i utskottets betänkande ligger de kolriktlinjer som t. v. tillämpas nära naturvårdsverkets, och utskottet anser därför att vårt motionskrav till stor del är tillgodosett. Vidare kommer regeringen att framlägga en proposition i frågan till vårriksdagen 1984, och det ges då tillfälle att återkomma i frågan. Med hänsyn till detta och förmodandet att de nya regeringsförslagen kommer att ligga nära de av oss stödda kraven från naturvårdsverket har vi inte reserverat oss just på denna punkt. I yrkande 4 i vår motion tar vi upp försurningens och handelsgödselanvändningens inverkan på mark och grundvatten. Vi har framhållit att åtgärder till skydd för marken är svårare att utföra än då det gäller ytvattnet. Uppehållande och förbättrande åtgärder i form av kalkning utförs även i vad gäller försurad mark och försurat grundvatten. Åtgärderna är emellertid ännu på ett försöksstadium, varför det inte går att klart avläsa vilka resultat som går att uppnå den vägen. Vi har också tagit upp frågan om kontroll av dricksvattnet i brunnar utanför tätorter, där man inte har tillgång till kommunalt vatten. Här hänvisar utskottet till utfärdade anvisningar till dem som tar sitt konsumtionsvatten från egna brunnar. Vi tror dock inte att det räcker med bara anvisningar i en skrift. Frågan om kontroll av konsumtionsvatten ligger numera hos livsmedelsverket, och vi anser för vår del att brunnsinnehavarna utanför våra tätorter skall erbjudas en regelbunden kontroll utan oskälig kostnad av vattnet i sina brunnar. Skulle vattnet i vissa brunnar vara otjänligt, skall myndigheterna medverka till åtgärder för att återföra vattnet till godtagbar kvalitet för human konsumtion, där så är tekniskt möjligt. På denna grund har vi reserverat oss på denna punkt i betänkandet. Herr talman!

Herr talman! Försurningen är ju, som tidigare påtalats, ett mycket aktuellt ämne. Vi har just i våra fack fått ett pressmeddelande om de nordiska miljöministrarnas möte, där de vill påverka fler länder att ta upp kampen mot försurningen. Anders Dahlgren har tidigare som jordbruksminister aktivt verkat för detta. De som varit i Västtyskland och sett skogen där är chockade. I Sverige har försurningen uppmärksammats längre, mest för att fisken dog i sjöarna. Vi märker det alltså lokalt, även om problemet är globalt. I Europa släpps nu ut ca 30 miljoner ton svavel per år. Det är detsamma som 60 miljoner ton svaveldioxid. 80 76 av detta tror man kommer från oljeoch koleldning. Mittenregeringens förslag om begränsning av svavelutsläpp vid koleldning fälldes av moderater och socialdemokrater, men från olika utgångspunkt, trots att det är vi själva som försurar Sverige mest. Risken för kvicksilveroch kadmiumskador ökar också. Kalk är ingen lösning, utan endast en akut medicinering, som Wachtmeister också påpekade, och kan därför aldrig ersätta begränsningar av de försurande utsläppen vid källan. Eftersom det inte har fattats något säkert beslut om var gränserna skall gå i framtiden, har stor osäkerhet uppstått i kommunerna. Det är väldigt viktigt att regering och riksdag snabbt lägger fast miljökraven för kolanvändning. Man bör därför till dess låta bli att göra omfattande investeringar i kolanvändningi kommunerna, i synnerhet som vi har inhemska bränslen som inte försurar så mycket. Skall kol och olja användas måste rökgasavsvavling användas om bränslet inte är lågsvavligt. Men kraftindustrin menar ofta att det är för dyrt med båda dessa åtgärder och anser att man bör kalka i stället. Efter Hans Wachtmeisters anförande förvånar det mig att han inte stöder vår reservation 1. Vi anser att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till skärpta miljökrav för användning av kol i syfte att bl.a. minska utsläppen av svavel. Detta har vi framfört i vår partimotion 1102 och i reservation 1 till utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till reservationen. Herr talman! Rune Backlund har i en motion tagit upp försurningseffekterna på brunnar och vattentäkter. Nu har naturvårdsverket inlett ett försöksprogram just till skydd för grundvattnet. Vi centerpartister i utskottet har därför bara genom vårt särskilda yttrande velat fästa uppmärksamheten på att man skyndar sig att anvisa effektiva åtgärder. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord. Orsaken till att vi moderater och socialdemokraterna intog den ståndpunkt vi gjorde förra året var åtminstone för oss moderater att vi hade laborerat med olika gränsvärden en lång tid. Vi måste tänka litet på dem som skall omsätta våra beslut i praktiken. Det går inte att ha ett gränsvärde för svavelhalt det ena året, nästa år ett annat gränsvärde och det tredje året ett tredje. Orsaken var helt enkelt att det fastställda gränsvärdet skulle hinna verka någon gång.
Herr talman! Jag tror att man har gjort förvirringen ännu större ute i kommunerna. De var inställda på att få ett klart restriktivt värde för kolanvändningen. När man inte fick detta från riksdagen, trots att regeringen hade lagt en proposition, blev man ännu mer förvirrad. Jag tror att det har skapat värre problem.

Herr talman! Vi vet att försurningen inte är något nytt debattämne. Det har också hörts av tidigare inlägg, och vi ser det på de många motioner som varje år läggs på riksdagens bord. Redan på 1960-talet kunde svenska forskare koppla ihop en rad separata data och rön och visa på en kedja av samband mellan nedfall av svavelföreningar och miljöskador i mark och vatten. Mycket hade redan då hänt, långsamt och rätt odramatiskt, i förstone nästan osynligt för andra än naturkännare och experter, och kunskaperna var fortfarande mycket små. I dag vet vi betydligt mer om försurningen som fenomen. Vi vet mycket om dess orsaker och verkningar, om det som bevisligen har hänt och om det som sannolikt kommer att hända. Det som väckte politikerna i denna fråga i Sverige var förmodligen en rapport som publicerades 1968 — en rapport om att man funnit ett klart samband mellan utsläpp av förorenade ämnen, atmosfärisk transport av dessa ämnen samt uppkomst av miljöskador, främst fiskdöd och en förändrad växtlighet i sjöarna. Många andra undersökningar företogs, och 1972, då Sverige stod som värd för FN:s miljökonferens i Stockholm, accepterades teorin att sjöförsurning och andra miljöskador verkligen kunde orsakas av att svavel blåste med vinden från övriga Europa och föll ned med nederbörden över Skandinavien. Denna konferens 1972 slog fast beträffande åtgärder mot försurning för det första att det i planer och program, som syftar till att minska skadorna på grund av surt nedfall, måste erkännas det faktum att flera stater är berörda, för det andra att internationella avtal, lagstiftning och kontroll bör övervägas för att man skall kunna angripa problemet. Den svenska studie som togs fram 1972 var inte först med att få en bred uppmärksamhet kring nedfallsoch försurningsproblemen, men man ville och lyckades förmedla kunskaperna från forskarna till politikerna. Det lyckades också i Sverige. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen förberedde tillsammans med vissa andra europeiska länder en internationell luftkonvention. Parallellt med dessa förberedelser, herr talman, påbörjade den svenska regeringen förhandlingar med enskilda länder runt Östersjön och sökte träffa bilaterala avtal för att begränsa luftföroreningarna. Man lyckades före 1976 träffa ett sådant avtal med Östtyskland. Överläggningar med goda utsikter att få till stånd ytterligare avtal hade förberetts och ett samarbete med bl.a. den norska regeringen hade inletts. Så fick vi en borgerlig regering 1976, och då blev detta ärende vilande några år. 1979 undertecknade 33 medlemsländer vid Genéves ministermöte den konvention som hade börjat förberedas i mitten av 1970-talet. Men den dåvarande svenska regeringen hade fram till dess inte vidtagit några åtgärder för att fullfölja den tidigare socialdemokratiska regeringens idéer om bilaterala avtal. 1982 lades en proposition i frågan. Det var samma år som en stor konferens hölls här i Stockholm. Där belystes vilken roll det internationella luftburna nedfallet spelar i Sverige. Som tidigare talare har sagt är det bara 20-25 96 av den totala mängden svaveldioxid, drygt 900 000 ton, som faller ned över Sverige som kommer från egna utsläpp. Resten kommer från andra europeiska länder. Därför är, som också påpekats tidigare från denna talarstol, fortsatta internationella ansträngningar naturligtvis mycket viktiga. En del kan dessutom göras inom landet. Vad uppmärksamheten främst riktar sig mot är begränsning av svavelutsläpp vid koleldade kraftverk. När försurningspropositionen lades 1981/82 uttalade riksdagen att den skärpta praxis som tillämpats av koncessionsnämnden vid fastställelse av svavelreningskrav bör följas även i fortsättningen till dess pågående utredningsarbete redovisats och remissbehandlats. Det har nu skett, och ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet med sikte på en proposition under innevarande riksmöte. Därför finner utskottsmajoriteten inte anledning att vidta några åtgärder för att tillgodose kraven i motionerna 335, 1102 och 1105. Jag yrkar härmed avslag på dem. Vänsterpartiet kommunisternas krav om att ytterligare sänka svavelhalten i oljan har utskottsmajoriteten, med hänsyn till den kostnad en sådan reducering medför, inte ansett det vara ekonomiskt försvarbart att tillmötesgå, särskilt inte med tanke på den totala reducering av antalet oljeeldade anläggningar som Sverige har för avsikt att genomföra. Jag yrkar därför avslag på motion 335 yrkande 1. Motionen från centerpartiet och vpk tar upp de långsiktiga konsekvenserna för dricksvattnet, om brunnsvatten och vattentäkter försuras. 1976 beslutade riksdagen om en femårig försöksverksamhet med kalkning av sjöar och vattendrag. 1982 fattade riksdagen ett nytt beslut, där man även ville inkludera försök med åtgärder för skydd för grundvattnet. I budgetpropositionen 1983 betonas dessa försök särskilt, men man påpekar också att försöksverksamheten kan behöva utsträckas under lång tid. Ett sätt att visa att man prioriterar kalkningsinsatser var att man ökade anslaget från 40 milj.kr. till 65 milj.kr. Vi finner från utskottsmajoritetens sida att motionskraven härmed är tillgodosedda, och därför yrkar jag avslag på desamma. I motionen 1007 påpekas vikten av att behålla referensområden för att långsiktigt studera försurningens ekologiska konsekvenser. Utskottet instämmer i att det är viktigt att man på detta såväl som på andra områden bedriver jämförande studier, och enligt vad vi vet ingår tankar på detta också i naturvårdsverkets planering. I motion 800 tas problemet med åkermarkens försurning upp. Vi menar att de åtgärder som jag inledningsvis har berört också kommer att gagna åkermarken. Dessutom har vi i den besparingsproposition som nu kommit föreslagit en avgift på handelsgödsel som förhoppningsvis påverkar också de i motionen upptagna problemen. Slutligen har moderata samlingspartiet tagit upp problemet med försurningens effekter på vår skog. Man har gjort det, inte ur miljömässiga, ekologiska aspekter utan ur strikt privatekonomiska. Majoriteten i utskottet ser inte det här som ett i första hand privatekonomiskt problem utan som ett samhällsekonomiskt. Vi ser skogen som en nationens resurs som skall nyttjas bl.a. för att utveckla landets ekonomi. Den synen parad med den ekologiska synen och rädslan för att vi skall hamna i en situation liknande den i Västtyskland har gjort att den socialdemokratiska regeringen varit offensiv i sina hittills gjorda insatser för att rädda den svenska skogen. Dessutom följer den socialdemokratiska regeringen den här frågan mycket noga. Detsamma gör miljövårdsberedningen. Majoriteten anser att de av moderata samlingspartiet föreslagna åtgärderna inte behövs. Jag yrkar därför avslag på motion 1987, yrkande 2. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är väl ingen nytta med att stå här och tala om vilken regering som har gjort mest, men jag vänder mig mot att Margareta Winberg påstår att den första Fälldinregeringen inte gjorde någonting de första åren för att minska försurningen. Dåvarande jordbruksministern Anders Dahlgren reste runt till olika regeringar och talade om problemen och försökte få till stånd avtal för att minska försurningen. Man sänkte också svavelhalten i oljan, och man satte i gång kalkningen. Jag tror därför att man bör åstadkomma en annan historieskrivning än den Margareta Winberg här gjorde.

Herr talman! Min replik avser Margareta Winbergs anförande, men jag antar att det är tillåtet att citera en tidigare talare. Ulf Lönnqvist sade i sitt anförande att miljön är för viktig för att lämnas över till fria marknadskrafters spel. Detta vill jag hänvisa till, när jag tar upp vad Margareta Winberg sade om oljeavsvavling. Hon menade att det var så dyrt att man inte kunde ta ansvar för det. Det är möjligt att läget är sådant just nu. Men vi hävdar att forskningen skall drivas vidare med inriktning på att man på ett ekonomiskt försvarlig sätt skall kunna minska svavelhalten ytterligare i olja. Som jag sade i mitt första anförande kommer under lång tid än olja att användas såsom bränsle i Sverige, trots att vi försöker minska oljeanvändningen. Oljan täcker en liten bit över 50 96 av energiförbrukningen. Inriktningen är ungefär 40 90 år 1990. Men fortfarande utgör oljan en stor del av förbrukningen. Därför är svavelhalten i olja fortfarande en viktig miljöfråga. Det är naturligtvis bra att vi nästa höst i hela landet har sänkt den tillåtna svavelhalten i eldningsolja till 192. Brunnarna är en mycket viktig folkhälsofråga. Förslaget att människorna på landsbygden skall kunna få sitt dricksvatten kontrollerat borde ha kunnat tillstyrkas.
Herr talman! Margareta Winberg talade i en ton av självbelåtenhet över att man har gjort väldigt mycket när det gäller spridning av kalk. Jag tror att man skall vara litet försiktig med att tala i berömmande ordalag om hur mycket kalk man sprider. Från vetenskapligt håll ställer man sig ytterst tveksam till denna spridning. Tillfälligt kan den vara bra, men på lång sikt vet vi alltför litet. Därför bör vi iaktta inte en viss försiktighet utan en stor försiktighet med att använda kalk. Kalkning och över huvud taget gödsling av våra åkrar — under förutsättning att vederbörande markägare sköter sin jord på ett riktigt sätt — är ett område, där vi inte behöver ha några bekymmer alls. Den gödslingen kan vi lätt reglera, även om metoderna har ändrats. Tidigare var chilesalpeter det bästa man hade att gödsla med, alltså ett basiskt ämne, om min skolkemi sitter kvar. Nu har man gått över till ammoniumsulfat, som är surt och inte riktigt lika bra. De skador som eventuellt uppstår inom ett visst åkerområde kan man emellertid lätt klara av. När det gäller skogsbruket finns det emellertid anledning att se litet tveksamt på helträdsmetoden. Den är försedd med flera stora frågetecken, förenade med bortförseln av växtnäring. Margareta Winberg sade att moderaternas reservation och motion inte behövdes. Vad vi hade att komma med var inte ekologiskt riktigt utan tjänade bara strikt privatekonomiska syften. Margareta Winberg frågade varför vi inte hade satt in åtgärder på andra områden. När jag gav mig in i politiken en gång i tiden, sade min dåvarande riksdagskollega, sedermera landshövdingen Ture Andersson till mig: Med att prata skall du ta det lugnt. Har man ingenting att säga, skall man ingenting säga. Vi moderater har sagt vad vi har att säga. Vi instämmer i en hel del av utskottsmajoritetens skrivning, och där har vi inte reserverat oss. Det är inte så att vi bara tänker strikt privatekonomiskt. När det gäller nedfallet sägs det att man har vaknat sent. Det beror väl i så fall på att nedfallet är så förrädiskt. Man märker först ingenting av det. Så går det såsom i Tyskland, där nedfallet på en gång sedan det har nått över en viss tröskel verkligen blir allvarligt.
Herr talman! Utan att gå alltför djupt in i denna fråga vill jag säga att också jag blev något förvånad över Margareta Winbergs historieskrivning. Sverige har under 1982 stått som värd för den stora internationella försurningskonferensen, och en förutsättning för att klara detta har varit ett omfattande kontaktnät, som har upprätthållits under flera år. Det är därför förvånande att Margareta Winberg tar upp den här frågan. Jag vill också konstatera att socialdemokraternas ställningstagande innebar att skärpningen av kraven på rening försenades.

Herr talman! Någon av de föregående talarna sade att politikerna var omedvetna om förhållandena, och en annan sade att vi vaknade för sent. Jag kan kanske hålla med om att vi gjorde det, men vi var i alla fall vakna i mitten på 1970-talet när den regering som vi då hade tog tag i dessa frågor. Sedan somnade man tydligen i den kommande regeringen. Hans Wachtmeister säger att vi bara föreslår kalkning. Jag tycker att han har lyssnat dåligt. Vi föreslår inte bara detta för vi har en lång rad andra förslag. Hans Wachtmeister var positiv till skärpta krav. Det är bra, för det brukar inte moderata samlingspartiet vara. Det är en ny sida som man visar upp, och det skall vi komma ihåg framöver. Centerpartister och folkpartister blir vidare något indignerade över min historiebeskrivning. Man kan kanske också förstå att det känns litet pinsamt. Kerstin Andersson säger att dåvarande jordbruksministern for runt och hälsade på för att försöka få avtal till stånd. Det är möjligt att han gjorde det. Vi får ju inte sådana resor redovisade för riksdagen, utan vad vi ser är de konkreta resultaten. Jag vill fråga Kerstin Andersson: Vilka konkreta resultat ledde dessa resor till? Hur förvaltade ni den grund för fortsatta bilaterala överenskommelser som så framgångsrikt hade lagts 1975? Vad gjorde ni slutligen för att fullfölja den plan som vi socialdemokrater då lade fram? Jag skulle för att spara tid kunna svara själv, men det vore intressant att få veta hur er historiebeskrivning ser ut. Jag har inte stor förhoppning om att få bättre besked än de som jag tidigare har pekat på.
Herr talman! Margareta Winberg sade att regeringen sov. Jag tror i stället att hon själv måste ha sovit. Men man får inte genom att sova till stånd en konvention, som så småningom har blivit undertecknad av 33 länder och där dessa förbinder sig att använda bästa möjliga teknik för att minska försurningen. Bilaterala avtal är inte det enda som har betydelse. Jag tror att konventionen har väckt människor på ett helt annat sätt. Man har nu i de olika länderna verkat för att få till stånd en minskning av försurningen.

Herr talman! Ja, jag vet att den dåvarande jordbruksministern skrev under den här konventionen. Men frågan är hur mycket man orkar med under en period om fyra fem sex år. Skall han inte klara både att underteckna en konvention och att få till stånd något resultat av de bilaterala förhandlingarna?

Herr talman! Jag har inte någon avstyrkt motion att försvara i detta ämne. Jag känner egentligen bara ett mycket stort behov av att få delta i den allmänna opinionsbildningen när det gäller det allvarliga problemet med försurningen, inte minst därför att mitt eget hemlän, Kronoberg, är ett av de allra mest försurningsdrabbade länen i Sverige. Det gäller i mycket hög grad ytvattnet i länet. Kronoberg är ett sjörikt län, och många av sjöarna är hårt drabbade av försurning. Så sent som 1979 bedömde man att ca 70 90 av sjöarna skulle vara döda i slutet av 1980-talet. Den dystra spådomen lär inte komma att slå in, bl.a. beroende på senare års gynnsamma väderlek och ett väl genomfört kalkningsarbete, men den visar ändå att problemet är stort. Ytvattenförsurningen har man känt till ganska länge, men nu dyker det upp nya och tidigare helt okända företeelser, som också är ett resultat av stora utsläpp av svaveldioxid och kväveoxid. Jag tänker därvid på den alltmer uppmärksammade grundvattenförsurningen. Den är särskilt allvarlig, efter som den direkt hotar människornas hälsa genom att metaller frigörs i konsumtionsvattnet. I Kronobergs län har länsstyrelsens naturvårdsenhet på ett mycket föredömligt sätt låtit utföra ett antal undersökningar av grundvattnet. Syftet med dessa har varit att dokumentera eventuella förändringar i grundvattenkemin, förklara orsakerna till dessa och bedöma känsligheten för framtida grundvattenförsurning. Man har därvid undersökt såväl kommunala grundvattentäkter som enskilda vattentäkter. När det gäller de kommunala grundvattentäkterna har man bl.a. funnit att vatten från brunnar i jord har lägre pH — ett medianvärde på 5,7 — än vatten från brunnar i berg, som har ett medianvärde på 6,8. Man har vidare funnit att alkaliniteten har minskat i många jordbrunnar samt att den aggressiva kolsyran och sulfathalten har ökat i vatten från majoriteten av vattentäkterna. Man anser det också klarlagt, att relationen hårdhet — alkalinitet har förändrats så, att hårdheten har stigit i förhållande till alkaliniteten, vilket indikerar en pågående försurningsprocess i grundvattnet. Sammantaget drar man slutsatsen, att känsligheten för framtida försurningar är stor i länets västra delar, där depositionen av surgörande ämnen är betydande, och i de östra delarnas porfyrområden, där bergrundsmaterialet är svårvittrat. Dessutom är jordbrunnar också i övriga delar av länet känsliga för försurning. När det gäller undersökningarna av de privata vattentäkterna är resultatet av dessa ännu inte offentliga. Det är emellertid ingen hemlighet att allting tyder på att dessa undersökningsresultat bekräftar vad man tidigare kommit fram till, nämligen att det pågår en försurningsprocess i grundvattnet och att känsligheten är särskilt stor i vissa delar av länet och i vissa typer av brunnar. Det är allvarligt, inte bara därför att det är ett hot mot människors hälsa utan också därför att det tar betydligt längre tid att återställa ett skadat grundvatten än ett skadat ytvatten. Det är därför viktigt att åtgärder mot grundvattenförsurningen sätts in så fort som det över huvud taget är möjligt. En annan modern företeelse som anses sammanhänga med försurningen är den tilltagande barrträdsdöden, där spåren från Västtyskland sannerligen förskräcker. I vårt land är det framför allt Blekinge som har drabbats. Där gör representanter för skogsvårdsstyrelsen bedömningen att länet redan drabbats av minskad tillväxt på grund av försurningsskador. Man beräknar också att varje procents minskad tillväxt för Blekinges del betyder en förlust för skogsägarna på ca 3 milj.kr. För samhällets del betyder det mellan två och tre gånger större förlust. Även Kronobergs län — särskilt de västra och sydvästra delarna — visar tecken på en begynnande skogsdöd. Tjänstemän på skogsvårdsstyrelsen i Växjö, som jag talat med, håller för troligt att skadorna på skogarna i Kronobergs län är lika omfattande som i Blekinge. Egentligen behöver man inte vara någon skogsexpert för att känna igen den luggslitna silhuetten av träd som drabbats avs.k. sub top dying, dvs. träd där området under toppen på ett typiskt sätt angripits. Här är det alltså enorma värden och många människors sysselsättning som står på spel. Det bästa bidraget till den allmänna sparniten, som nu breder ut sig, blir därför rejäla satsningar — inte minst ekonomiska — på kampen mot försurningen. Ett steg i rätt riktning är den inventering av försurningsskador som skogsstyrelsen nu genomför i södra Sverige. Eftersom 75-80 96 av den totala mängden svaveldioxid som faller över Sverige kommer från andra länder, främst europeiska, gäller det att i första hand få dessa länder att minska sina utsläpp. Det är därför ytterst tillfredsställande att den socialdemokratiska regeringen — tillsammans med regeringarna i Norge och Finland — nu lyckats utverka löften, bl.a. från Västtyskland, om rejäla utsläppsminskningar. Enligt ett frågesvar från jordbruksminister Svante Lundkvist här i kammaren i förra veckan förekommer det nu också direkta, bilaterala kontakter i dessa frågor med flera länder i Europa, vilket är verkligt glädjande. Men skall dessa kontakter kunna ge något positivt resultat, måste Sverige föregå med gott exempel. Därför måste också våra egna utsläpp minskas, framför allt genom en effektiv rökgasrening. Det är särskilt viktigt att tänka på, när vi nu står inför en massiv satsning på nya råvaror — framför allt kol —i energiproduktionen. Detta måste ske på ett planmässigt sätt, och samhällets möjligheter att aktivt styra kolintroduktionen måste ytterligare stärkas, om vi skall kunna minska utsläppen i tillräcklig omfattning. I avvaktan på resultatet av dessa åtgärder måste kalkningsarbetet fortgå med oförminskad och helst ökad kraft. Det är därvid viktigt att, som också framhålls i kemikalieutredningens betänkande Användning av växtnäring, tänka på att våra åkrar får ett avsevärt ökat tillskott av kalk. Skulle det visa sig vara omöjligt att uppnå detta med hjälp av råd och rekommendationer till landets jordbrukare, måste tvingande föreskrifter tillgripas. Vidare bör möjligheterna till s.k. kalkfällning i de kommunala reningsverken tillvaratas. Herr talman! Såvitt jag kan se finns det i utskottsbetänkandet i varje fall ingenting som direkt motsäger allt detta. Jag skall därför be att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande 2.